Herr talman! Monica Green har frågat mig om jag avser att verka för att de lägre mobil och Internetkostnaderna ska komma konsumenterna till del. Jag har uppfattat det som att Monica Green undrar om jag avser att verka för att mobiloperatörerna ska sänka sina priser för att bättre återspegla de reglerade priser som finns inom EU på grossistnivå. Sedan 2009 finns en EU-förordning som fastställer maximala slutkundspriser för roaming för mobilsamtal och sms. Däremot regleras inte avgifterna för dataroaming som uppstår till exempel när man surfar, mejlar eller skickar mms på slutkundsnivå. I stället innehåller förordningen i den delen en reglering av priserna på grossistnivå. Därtill regleras att operatörerna måste ha kreditspärrar för roaming av datatrafik. Förordningen upphör att gälla den 30 juni 2012 och EU-kommissionen ska senast den 30 juni 2011 lämna en rapport om hur förordningen har fungerat och även lämna förslag på om regleringen ska bestå och om den ska omfatta även andra områden än i dag. Som underlag för sitt arbete har kommissionen bland annat utfallet av den konsultation man hållit och ett yttrande från regleringsmyndigheternas samarbetsorgan, Berec. Kommissionens slutrapport kommer att innehålla förslag till hur vi fortsatt ska hantera frågan. Det förslaget ska då förhandlas mellan rådet och parlamentet. Utan att föregripa utfallet av den förhandlingen så kan jag konstatera att roamingregleringen har haft effekt. Roamingpriserna faller, vilket gynnar oss användare men gapet mellan grossistpriser och slutkundspriser är alldeles för stort vad gäller dataroaming. Jag ser det som att mobiloperatörerna inte har förstått allvaret i denna fråga. Det handlar om att se till att vi användare vågar och vill använda de digitala tjänsterna i våra mobiler och datorer även när vi reser över landgränser. Det tjänar alla på, inte minst operatörerna som får ökad trafik i sina nät. Jag är som liberal emot marknadsingripanden och önskar att vi kan lösa problemet på andra sätt än med prisreglering. Men jag är också tydlig med att om operatörerna inte sänker sina priser självmant, då kan andra åtgärder behöva övervägas.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. I denna ljuva sommartid firar många ungdomar studenten, så också i Skövde. Några kommer att åka utomlands sedan. Men det är inte bara unga människor som behöver uppmärksammas på eller kanske varnas för att det kan bli väldigt dyrt att använda sin mobil utomlands och även sin laptop, sin dator, sin platta eller vad man nu använder sig av. Det är viktigt att vi på många olika sätt berättar för konsumenterna att det här kan bli en dyr historia. Jag tycker att PTS gör ett bra arbete som nu lägger ut detta på sin hemsida och uppmanar konsumenter att vara uppmärksamma på hur de ska få ned sina mobilkostnader utomlands. Dessutom är jag glad över EU-samarbetet. Jag är glad över att vi har kommit så pass långt att vi kan ha en gemensam taxa och att vi successivt försöker sänka den gemensamma maxtaxan för vad som ska kunna tas ut. Däremot blir man mindre glad när man ser att det finns en differens mellan vad det egentligen kostar och vad de svenska mobiloperatörerna tar ut. Jag ser i Anna-Karin Hatts svar att även ministern är orolig för vad som kommer att hända framöver. Det finns skäl för det. Jag ser också att ministern är beredd att ingripa om inte marknaden tar sitt eget ansvar, och det leder mig till mina följdfrågor. Vad kommer att hända om marknaden inte sänker sina kostnader, vilket de har utrymme att göra, utan ökar på sin vinst i stället för att ge det till konsumenterna? Vad tänker Anna-Karin Hatt göra då? Inbjuder hon till samtal, eller ser hon till att PTS får större muskler? Vad är det ministern kan göra i detta läge?
Herr talman! När det gäller Monica Greens synpunkter på svenska operatörer om att de borde sänka sina priser till slutkunderna är det precis som Monica Green själv konstaterar. Jag är helt ense med henne om detta och känner frustration över att det tar sådan tid. De priser som operatörerna tar ut av sina slutkunder är långt ifrån rimliga, både sett till vad kostnaden är för operatörerna och i jämförelse med hur mycket kunderna får betala för att använda de här tjänsterna hemma i Sverige. Jag tycker att branschen har en hemläxa att göra. Jag accepterar inte att de inte sänker priserna självmant. Just därför är det här en fråga som jag har tagit upp i dialog och i de möten som jag har haft med ledningen för de fyra stora operatörerna i Sverige. Men hittills förefaller det inte som att branschen själv förmår lösa problemet. Det är en klen tröst att konstatera att det här inte är något unikt svenskt problem, utan en situation som ser likartad ut i hela EU. Men jag är mån om att inte föregripa den rapport som kommer från kommissionen och de förestående förhandlingarna mellan rådet och parlamentet om hur den befintliga regleringen ska hanteras framöver. Det jag kan vara tydlig med är att jag tycker att vi ska fortsätta att betrakta detta som ett gemensamt problem där vi behöver hitta gemensamma lösningar. Däremot är jag inte helt övertygad om att prisreglering på slutkundsnivå är rätt väg att gå. Det vi vet om prisregleringar på slutkundsnivå är att de tenderar att bli eviga och inte avhjälper det underliggande problemet med bristande konkurrens. Men vi får som sagt avvakta och se vad kommissionen mer exakt föreslår. Jag är glad att Monica Green har noterat att PTS så sent som i dag tillsammans med Konsumentverket och Konsumenternas tele-, tv och Internetbyrå har gått ut med information till konsumenterna om att de bör vara observanta när de reser utomlands och vidta olika åtgärder för att se till att de inte kommer hem från sin utlandssemester och hittar en väldigt dyr faktura i brevlådan.
Herr talman! Vi kan konstatera att vi har ett gemensamt problem. Vi kan också konstatera att PTS gör ett bra arbete. Det är glädjande att de i dag inför vår debatt har lagt ut sin varning på hemsidan. Det har att göra med att många människor reser utomlands. Jag tänker följa det här noga. Jag hör att Anna-Karin Hatt säger att hon också kommer att göra det men inte är beredd att ingripa. Vi har ett gemensamt problem. Jag ser fram emot de åtgärder som ministern kommer att vidta.
Herr talman! För mig är det väldigt angeläget att svenska konsumenter ska våga ta med sig sin mobiltelefon och använda sina digitala tjänster även när de befinner sig utomlands. Omvänt måste de turister som kommer till Sverige våga använda tjänsterna. Det får inte hamna i en prisfråga i slutändan. Samtidigt är det viktigt att understryka att Europa och Sverige ska vara en intressant marknad att investera i. Då måste det finnas incitament för lönsamhet. Men som jag sade inledningsvis är jag långt ifrån nöjd med takten i operatörernas förmåga att sänka kostnaderna. Jag tror att det ligger i deras eget intresse att se till att göra det, så att människor vågar använda de tjänster de erbjuder.